Herr talman! Jag vill upplysningsvis meddela herr Eliasson att jag är varken besvärad eller irriterad, utan jag är som vanligt ganska lugn. När jag hör herr Eliassons argumentering blir jag ännu lugnare. Herr Eliasson säger att man lägger i regeringens hand att avgöra denna sak. Hur skulle det vara om herr Eliasson något läste på budgeträtten? Vi lägger i Kungl. Maj:ts hand att fatta samtliga beslut om utgifter. Riksdagen har inte på någon punkt fattat beslut. Den ger Kungl. Maj:t bemyndigande på olika punkter att göra utbetalningar, men beslutet fattas av Kungl. Maj:t enligt gällande budgeträtt. Om herr Eliasson är så rädd i detta fall, bör han kräva. en betydande ändring på budgeträttens område.

Herr talman! Som bekant kommer från statsutskottet många goda saker som människorna kan dra nytta av och kan vara belåtna med, och även u-landshjälpen skall ju kömmiaa från statsutskottet. Men det obehagliga är att det inte kan gå till så enkelt utan att också bevillningsutskottet skall komma med i bilden. Hur man än trollar skall pengar komma fram som betalar fiolerna. Bevillningsutskottet har också behandlat en rad motioner som berör biståndsverksamheten. Det är yrkanden om skatteoch avgiftshöjningar för att finansiera denna hjälp. Vissa motionärer vill att vi skall betala högre bilaccis, andra vill att vi skall betala mer för kemisk-tekniska artiklar, en del vill att vi skall betala mera i skatt för grammo foner o.s.v. Man vet inte riktigt vilka metoder man skall hitta på för att få fram medel till hjälpen. Man vill också i motioner ha en årlig u-landshjälpavgift av dem som har mer än 10000 kronor i beskattningsbar inkomst. Man vill ha en speciell avgift på 1 procent av den till statlig inkomstskatt deklarerade inkomst som överstiger 20 000 kronor, och denna avgift skall uttas under en särskild rubrik på debetsedeln. Vidare vill man ha en utredning om förutsättningarna för att på debetsedeln påföra vad varje medborgare erlägger i u-landsbidrag. Detta är inte förslag i några partimotioner utan i motioner från enskilda riksdagsledamöter. Man vill nämligen, som vi här hört och som vi alla är ense om, ge u-länderna bistånd. Men ingét parti vågar ta det enda radikala greppet: att höja skatterna. Det är faktiskt den enda vägen om alla skall bidra och om man inte bara skall tala om hjälp utan också skapa en garanti för att svenska folket avstår från de medel som behövs. Det förs en propaganda i varje fall utanför riksdagen — här är ju argumentationen mera nyanserad — som om det skulle finnas några dolda fonder utanför statsbudgeten och utanför vad som erfordras för att vi skall kunna hålla samhällsekonomisk balans. Jag tycker faktiskt att man försöker skapa något slags jultomtemyt i fråga om denna uhjälp. Och jag kan gott förstå detta. Ingen människa tycker ju om skatter, och därför kan man inte rimligen föreslå höjda skatter. Så långt jag kan minnas från mina 26 år här i riksdagen har oppositionen propagerat mot de skatter vi haft och mot de skattehöjningar som föreslagits. Oppositionen har yrkat på lägre skatter men aldrig hesiterat när det gällt ökade statsutgifter. I år har emellertid detta tal tystnat. Varför är det på det sättet? Jo, oppositionen motiverar sin ståndpunkt att nu inte tala om lägre skatter — förslag om sådana skall i stället redovisas om något år — med att regeringen har förstört statens finanser och åstadkommit inflation. Oppositionen vågar alltså inte gå ut till folket och säga: Visst skall vi nu ta ett radikalt grepp för att hjälpa u-länderna. Vi skall inte plottra med 50 miljoner hit och 10 miljoner dit och manipulera på alla möjliga sätt för att det skall se ut som om det inte kostar någonting utan ta ett radikalt grepp, men detta kräver en rejäl skattehöjning. Trots att det hävdas att en stark och utbredd opinion finns ute i landet för ökad u-hjälp, vågar inget parti ta på sitt ansvar att säga till folket: Detta kommer att kosta er så och så mycket — så och så mycket får ni avstå. U-hjälpen måste betalas genom högre skatter. Hur man än manipulerar, på vilka sätt man än går till väga, skall pengarna slutligen fram skattevägen — såvida vi inte plötsligt skulle kunna höja vår produktion så att vi kan klara utgifterna ändå. Och det är min övertygelse, herr talman, att även om vi skulle få en helt enig riksdag att besluta om ytterligare förstärkning av u-hjälpen, skulle vi snart nog möta en propaganda — i varje fall under varje valrörelse — som går ut på att regeringen i detta land bara driver upp skatterna. Oppositionspartierna säger sig på längre sikt kunna sänka skatterna och samtidigt successivt öka u-hjälpen. Det är denna »jultomtemyt» som jag reagerar mot när jag lyssnar till diskussionen här i kammaren men framför allt när jag tar del av propagandan ute i landet. Nu får vi hoppas att den plan för utvecklingsbiståndets utbyggnad som statsutskottet föreslår kommer att presenteras för svenska folket, när den blir färdig, på ett sådant sätt att alla får en klar uppfattning om hjälpens omfattning men också om de uppoffringar som svenska folket måste göra. Det är detta jag vill framhålla i denna debatt, som jag annars inte ämnar vidare deltaga i. Anledningen till att jag begärde ordet var närmast att vi har några tekniska problem också i utskottet. Jag kan inte behandla alla motionerna därför att ingen motionär eller reservant tidigare varit uppe i talarstolen. Därför får jag nöja. mig med det allmänna påstående jag tidigare gjorde och övergå till att säga något om reservation nr 1 till utskottets betänkande: Utskottet har. behandlat motioner om införande av rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen för gåvor till religiösa m. fl; ändamål. Det är ett yrkande som riksdagen har behandlat nästan varje år sedan 1961, så det är ingen nyhet precis. Riksdagen har också varje gång avslagit detta yrkande i korthet av följande skäl. Ett bifall skulle innebära en avvikelse från grundläggande principer i skattelagstiftningen. Man får i princip göra avdrag för omkostnader, men. man får inte göra avdrag för levnadskostnader vartill hör gåvor och liknande. Detta underströks också klart av skattelagssakkunniga, vars yttrande jag inte skall gå närmare in på; det blir nog en tillräckligt lång diskussion ändå i dag. Stödet skulle bli svårbedömbart anser vi reservanter nu som tidigare. Det skulle, enligt en centerpartimotion förra året, bli en gradering, inte efter angelägenhetsgrad utan efter ekonomi och skattekraft hos givaren, vilket jag tycker är ett alldeles riktigt uttalande. Det skulle därjämte vara i det närmaste ogörligt att skriva in i författningstexten vilka institutioner eller sammanslutningar som man med avdragsrätt kan ge bidrag. Detta skulle ge upphov till en mängd arbetstvister. Men man bör heller inte förringa betydelsen av omständigheten att det ges gåvor under sådana former att det inte är möjligt att kontrollera att bidragen utbetalas — t.ex. insamlingar av olika slag. Vi har tidigare påpekat detta. Vi gör det fortfarande liksom flera motionärer. Det kan också vara fråga om bidrag genom : medlemsavgifter till sam manslutningar som arbetar för 'allmännyttiga ändamål. Skall man då-ge: avdrag för medlemsavgifter? I så fall skulle det ytterligare komplicera lagstiftningen. Man kan också fråga vad som menas med »allmännyttig» för att omedelbart förstå svårigheterna. Det pågår en skiftande verksamhet i detta land som kan betecknas som allmännyttig. Vilka skall då utmönstras och vilka skall komma under bestämmelserna? Det riktiga är, anser vi, att man ger anslag till:stöd direkt, vilket också riksdagen har beslutat i stor utsträckning. Därtill, herr talman, kan man nämna en annan viktig omständighet. Vi försöker införa :en definitiv källskatt, vilket inte torde bli lättare genom alla dessa avdrag. Nu kan man säga — vilket jag antar att herr Larsson i Umeå kommer att göra — att allt detta motiverar en utredning. Det avgörande skälet till att man inte kan gå med på detta krav. — vilket riksdagen inte velat — är själva skatteprincipen. En princip, den utreder man inte. Man avskaffar eller ändrar den, men man utreder den inte. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen I av herr John : Ericsson m.fl. vid bevillningsutskottets beänkande nr 25.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
Herr talman! I likhet med herr Brandt skall jag i huvudsak ägna mig åt bevillningsutskottets betänkande, och då på det område där högerpartiet har längre gående förslag än de andra partierna för att, som vi tycker, på ett praktiskt och realistiskt sätt via företagsamhetens verksamhet underlätta för denna att verka till förmån för u-länderna. Jag tror och hoppas att det faktum att de andra borgerliga partierna inte är med i vår reservation mera är ett olycksfall i arbetet än övertygelse om att vad vi framfört inte är riktigt. Utländska företags investeringar spelar som vi vet en betydande roll för u-ländernas ekonomi. Det sägs att de svenska privata investeringarna utgör omkring 150 miljoner kronor per år. Dessa torde väsentligt kunna ökas, om man på alla sätt underlättar svensk företagsamhets möjligheter. Vi har i högerpartiets mycket omfattande motion om olika vägar att stödja u-länderna sagt, att vi finner det självklart att med anledning av u-ländernas behov av investeringar också vårt land bör vidta åtgärder för att underlätta för svenska företag att kommersiellt och industriellt bidraga till att öka takten i u-ländernas ekonomiska utveckling. Vi har då föreslagit några åtgärder som vi nu återkommer med och som vi under många år försökt att intressera utskott och kammare för. Vi har begärt att med alla dessa länder ingås ett avtal som förhindrar dubbelbeskattning. Det har ofta av oss påpekats att frånvaron av ett sådant avtal med ett flertal u-länder är ett hinder mot investeringar i dessa. När vi i november 1966 antog regler om en generell rätt till avräkning för skatt, har vi bara gått ett steg på vägen. Vi måste fullfölja den väg vi har slagit in på, och det är förvånande att vi inte redan gått längre i riksdagen, då det inte skulle inneburit några större ekonomiska uppoffringar för vårt land, om vi så hade gjort. Tvärtom skulle det ge förutsättningar för ett gemensamt praktiskt ekonomiskt utbyte, som mest skulle favorisera vår handelspartner. Utvecklingsländerna försöker själva på olika sätt stimulera svenska företag att investera. Man gör det genom att bevilja skattefrihet i investeringslandet under viss tid eller genom en skattelättnad. Denna praktiska generositet, herr talman, som är en hjälp till självhjälp för u-landet, en väg som u-länderna själva väljer, bemöts från statsmakternas sida med att den svenska staten tar skatt av det investerande svenska företagets inkomster. Jag förstår att u-länderna tycker att detta är en egendomlig politik som den svenska staten bedriver. Å ena sidan är man här beredd att ge direkta ekonomiska subsidier till u-landet, å den andra skall svenska investeringsföretag beskattas, trots att u-landet självt ger skattelättnader. Detta är också en psykologisk och sociologisk fråga. De mycket nationalmedvetna unga regeringarna i u-länderna vill hellre — tror jag — ha en samarbetsform, som på ett naturligt och likaberättigat sätt skapar ekonomiska förutsättningar för landet i fråga. Ytterligare en väg är att i likhet med Västtyskland — en metod som också för närvarande diskuteras i Amerika — låta investeringskostnaderna i u-landet ge rätt till avdrag från investeringarnas skattepliktiga inkomst i Sverige. Varför är man så rädd att göra försök och se vilket utslag detta kan ge? Kan man förena detta med — något som herr Antonsson tog upp i dagens debatt — vissa investeringsgarantier med anledning av de politiska risker som kan inträda, finns också utomordentliga förutsättningar för att svensk företagsamhet är beredd att i betydligt större omfattning göra sådana investeringar. Det visar bl.a. en enkät som Industriförbundet har gjort bland en mängd svenska företag som skulle ha förutsättningar att medverka till sådana investeringar. Det har sagts från denna talarstol i dag att Sverige är ett litet land, att vår hjälp — även om vi ger mycket — blir relativt liten. Men, herr talman, vi är en framstående industrination t.o.m. räknat i världsmått. Genom att stimulera näringslivet till arbete i dessa länder kan vi punktvis göra stora insatser, insatser som mer stärker u-ländernas självkänsla än många andra understödsformer. Jag ber, herr talman, att med hänvisning till vad jag nu sagt få yrka bifall till reservationen II som är fogad vid bevillningsutskottets betänkande. Jag har inte berört de frågeställningar som gäller skatteavdrag för u-hjälp i olika former, t.ex. gåvor. Jag vet nämligen att min vän herr Larsson i Umeå kommer att; tala härom, och högerpartiet kommer helt att stödja honom.

Herr talman! Denna fråga debatterade vi ganska ingående i fjol, och enligt utskottets mening har ingenting nytt inträffat sedan november som motiverar en annan inställning frå riksdages sida. Möjligen har vi nya dubbelbeskattningsavtal, och det är det enda som löser dessa problem. När vi nu inte har dubbelbeskattningsavtal med alla u-länder — och det är inte Sveriges fel, det vill jag understryka — motiverar det, som utskottet säger, interna lagstiftningsåtgärder för att underlätta investeringar och annan ekonomisk verksamhet i dessa länder. Som ett komplement till dubbelbeskattningsavtalen beslöt riksdagen i fjol införa ett avräkningsförfarande för utländsk skatt, ett s.k. credit of taxsystem. Det innebär rätt för fysiska personer med hemvist i Sverige och för svenska juridiska personer att under vissa förutsättningar från den svenska statliga skatten på inkomster från länder, med vilka vi inte har något dubbelbeskattningsavtal, avräkna vad man erlagt i skatt i ett sådant land. Därmed är det främsta hindret mot svensk industrietablering i u-länderna undanröjt, anser utskottet.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
Herr talman! Herr Brandt framhöll att anledningen till den debatt som nu föres beträffande de statliga anslagen för u-hjälpen är att inget parti här i riksdagen har velat föreslå en höjning av skatterna för att finansiera denna hjälp och att över huvud taget inget parti är angeläget om att höja skatterna. Viljan att höja skatterna är naturligtvis begränsad. Jag måste dock ge herr Brandt en blomma i det avseendet och säga att någon motvilja mot att höja skatterna har i varje fall inte märkts hos det parti som han företräder. Herr Brandt sade vidare att enda möjligheten att få utrymme för dessa anslag är höjda skatter. Det är ganska underligt att den tanken aldrig uppstår att det också går att göra besparingar. Man kan få utrymme för ett visst ändamål antingen genom att höja skatten eller genom att göra besparingar. Det är vad mittenpartierna här har föreslagit. För en ökning av u-hjälpen har vi full täckning i vårt budgetförslag, som ändå ger ett något större överskott än regeringsförslaget. Det var inte denna fråga vi skulle debattera i dag, men då herr Brandt drog upp den kunde jag inte låta bli att framföra vissa synpunkter. Jag tror nämligen att både folkpartiet och centerpartiet befinner sig på en mycket säker grund i detta fall, ty de utgifter som vi har föreslagit har vi också full täckning för. Bakom reservation I till bevillningsutskottets betänkande står de socialdemokratiska ledamöterna, som missgynnades av lotten. Reservanterna motsätter sig att främjandet av frivilliga gåvor till u-landshjälp och andra allmännyttiga ändamål stimuleras genom lättnader vid beskattningen och framhåller att sådant stöd bör ges genom direkta statsanslag, vilket herr Brandt nyss särskilt har understrukit. Att direkta statliga bidrag behövs är vi väl alla ense om, och dagens debatt om uländerna har också visat önskvärdheten av att de höjs. Vad utskottsmajoriteten vill är att man även genom stimulans till enskilda bidrag skall kunna höja insatsen för olika former av behjärtansvärda ändamål. Kan sådana enskilda bidrag göras större genom en viss skattebefrielse för gåvor, bör man kunna söka sig fram efter denna väg. Reservanterna framhåller att det föreligger risk för att bidragen »inte alltid skulle rätta sig efter ända målets angelägenhetsgrad och behovets storlek». Gäller det frivilliga gåvor är det dock helt naturligt att i första hand givaren bör bestämma vem som skall få hans gåva. Människor har olika ideella : intressen, och en del vill särskilt gynna ett visst bestämt ändamål. Uppoffringen görs ju av den som ger gåvan, och det borde därför vara självklart att denne måste ha sin fria rätt att bestämma vart gåvan skall gå. Det är för att stimulera en ökning av det frivilliga givandet och göra gåvorna frikostigare som en viss avdragsrätt bör medges. Att denna måste anpassas till fasta regler är alldeles uppenbart. Reservanternas farhågor går ut på att avdragsrätten skulle gynna större inkomsttagare, och dessas gåvor skulle innebära en mindre uppoffring. Detta är en mycket verklighetsfrämmande tro. Det är ju den enskildes totala förmåga och vilja som är bestämmande för gåvans storlek. Medges en viss avdragsrätt betyder detta endast att man vidgar ramen för förmågan att ge bidrag. Det är av särskild vikt att framhålla att det gäller att gynna mottagaren. Vill man det, bör naturligtvis möjligheter skapas för detta. Då det gäller sådana mottagare som u-hjälp, humanitära, religiösa, kulturella, vetenskapliga och andra samhällsnyttiga ändamål bör därför stimulans ges; det ligger ju i samhällets intresse. Reservanterna hopar en mängd svårigheter på vägen. Deras attityd är genomsgående negativ; bl.a. åberopas de besvärligheter som skulle uppstå från kontrollsynpunkt. Den utredning som utskottsmajoriteten föreslår bör dock leda till sådana regler att det blir möjligt att få en ordentlig kontroll. Avdragsrätt för gåvor till allmännyttiga' ändamål skall inte lämnas på sådant sätt att de gynnar givaren, utan den skall stimulera honom att ge större belopp genom att skapa erforderliga förutsättningar härför. Skattelättnaden bör därför vara så utformad att den gynnar mottagaren och ger. de organisationer som arbetar i samhällsnyttans tjänst de ekonomiska resurser de behöver för att bedriva sin verksamhet. De frivilliga krafter som med stora personliga: uppoffringar arbetar i vårt samhälle anser vi böra uppmuntras. Bortfallet av ett visst skatteunderlag är ett lågt pris:för vad samhället får i gengäld. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till bevillningsutskottets hemställan. Från folkpartiets och centerpartiets ledamöter i utskottet föreligger även ett särskilt yttrande, vari vi påpekar att vi har i motionen begärt förslag till årets höstriksdag om införandet av ett svenskt garantisystem för skydd av svenska investeringar i u-länderna. Vi framhåller i yttrandet att nu gällande regler är svåröverskådliga och i behov av förenkling och förbättring och att det avräkningsförfarande som beslöts vid fjolårets riksdag bör ytterligare utbyggas. Vi anser att dessa frågor bör ingående prövas och vill med det särskilda yttrandet markera vår positiva syn på frågan om stimulans för svenska investeringar i uländerna. I samband med behandlingen av våra motioner skall vi återkomma till denna sak.

Herr talman! Utrikesministern började sitt anförande i morse med att säga några ord om att de angelägenheter som vi nu diskuterar är mycket allvarliga och följaktligen bör behandlas med stort allvar. Jag tänker följa hans råd i det avseendet. Jag skall inte gå närmare in på de tekniska modaliteterna i fråga om anslägsberäkning och överflyttning av anslag mellan olika departement av olika poster i budgeten, som spelat en viss, enligt min mening alltför stor roll under senare tid i debatten om Sverige och biståndet till de mindre lyckligt lottade länderna.

Inom SIDA har man först lagt upp ett program som innebär en relativt betydande expansion. Man satsar på denna och förbereder sig genom att öka personalresurserna och på annat sätt för att kunna genomföra denna expansion; man. försöker successivt växa in i en större kostym.

Givetvis måste man då göra en omdisponering av sin planering efter det rådande läget och gå ned till en lägre nivå. Vi har också kunnat konstatera att det ursprungligen tänkta större programmet har måst reduceras. Det är självklart, herr talman, att på det här området liksom på så många andra områden gäller att en ökad expansion måste planeras så noga som möjligt. Men för att detta skall vara möjligt måste i botten finnas erforderliga beslut från statsmakternas sida. På den punkten har rått osäkerhet; man har vinglat fram och tillbaka. Därför tycker jag sannerligen att det var malplacerat när utrikesministern, vilket skedde här i morse, tryckte på att man måste: ha en god planering, malplacerat, därför att det förslag som vi har lagt fram från folkpartiets och centerpartiets sida är bättre ägnat att underlätta en sådan god planering när det gäller .SIDA:s fältverksamhet. Jag skall inte heller, herr talman, närmare upprepa det både i denna debatt och i många andra debatter starkt understrukna, kravet att vi har en moralisk : förpliktelse att hjälpa de halv svältande massorna i de mindre utvecklade länderna. Jag vill understryka vad herr Eliasson i Sundborn för en stund sedan sade härifrån, nämligen att vår humanitära inställning inte kan stanna vid vårt lands gränser. Jag skall, herr talman, i huvudsak säga några ord om det ansvar som naturligtvis vilar på oss alla här i riksdagen men som ändå främst vilar på regeringen som har makten. Jag tänker här framför allt på ansvaret att vara förutseende ledare av den allmänna opinionen vad beträffar de starka och avgörande tendenser i världsutvecklingen som sist och slutligen avgör betingelserna också för våra villkor här hemma. Huvuddragen i de tendenserna är ju välkända men kan tydligen inte upprepas alltför ofta. För min del har jag upprepat dem många gånger även den senaste hösten och vintern och denna vår. Många andra inom den liberala folkrörelsen har också gjort det. Men tydligen kan det som sagt inte sägas alltför ofta. Därför vill jag tillåta mig att understryka ett par huvuddrag i denna utveckling, även om många detaljer i den förvisso är välbekanta för kammarens ledamöter. Det första är själva accelerationen i fråga om jordens befolkningstillväxt. Den kan kanske enklast illustreras med att ange befolkningsökningen under 50 årsperioder. Under perioden 1800—1850 ökades jordens befolkning med 30 procent. Under nästa 50-årsperiod, 1850— 1900, blev ökningen ungefär 40 procent. Under därpå följande 50-årsperiod, 1900—1950, blev ökningen trots två världskrig ungefär 55 procent. Nu antas enligt försiktiga beräkningar att ökningen för perioden från 1950 till nästa sekelskifte skall uppgå till ungefär 140 procent. Jag skall här inte upprepa absoluta siffror som är välbekanta — de har för övrigt nämnts förut i debatten — men just beträffande den sista 50-årsperioden, den mellan 1950 och nästa sekel skifte, vill jag ännu en gång stryka under den förskjutning när det gäller fördelningen av jordens befolkning som med särskild snabbhet kommer att inträffa under den tiden. 1950 hade Europa, Sovjetunionen inräknad, och Nordamerika något mindre än en tredjedel av hela jordens befolkning, som då beräknades till 2,5 miljarder människor. Om jag går till år 2000, då man alltså enligt dessa försiktiga beräkningar väntar att finna en total folkmängd på ungefär 6 300 miljoner människor, så har andelen för Europa, inklusive Sovjetunionen, och Nordamerika av hela världsbefolkningen reducerats från unsefär en tredjedel till en femtedel. Jag skall nämna ett ytterligare huvuddrag och uppehålla mig något vid det. Det gäller den militära upprustningen eller det ökade militära inflytandet inom många av de länder i andra världsdelar där folkförsörjningen är mycket knapp. Man kan t.ex. nämna serien av militärkupper av olika slag i afrikanska länder. Jag skulle i detta sammanhang vilja kommentera ett uttryck som utrikesministern använde i sitt anförande tidigare i dag. Han sade att det ändå är så, att det i många av dessa länder uppstått feodala system efter de koloniala. Utan tvivel är detta riktigt. I dessa nya feodalherrars fickor försvinner — jag har inte den exakta ordalydelsen av utrikesministerns uttalande men detta var hans mening — en del av de pengar som lämnas som u-landsstöd. Visst är det så, herr talman! Det är klart att, om man bara ser saken från materiell försörjningssynpunkt, de gamla koloniala regimerna i en del fall och i vissa länder var bättre för folkets stora flertal än de nya regimerna, vare sig de är militära eller inte. Men, herr talman, naturligtvis vore det, och jag förmodar att alla är ense härom, helt missriktat att på grund av dessa omständigheter argumentera för något slags fortsättning av det koloniala systemet. Det finns ingen väg tillbaka. Och detta innebär::också att vi måste acceptera vissa svagheter av det här slaget. Det är självklart att det i vårt u-landsstöd borde ingå, i större utsträckning än nu, en hjälp för fostran av administratörer av olika slag, men vi skall inte begära att utvecklingen i något land, inte heller i ett u-land, skall beskriva en jämnt stigande: kurva.

Jag tror att vi skall akta oss för att klandra eller låtsas som om det vore någonting onormalt, att åtskilliga av de nya länderna passerar betänkliga utvecklingsstadier på vägen fram mot ett bättre tillstånd som det krävdes århundraden för många europeiska stater att nå.

Men detta förhållande kan ändras, herr talman. Redan i dag går det inte att säga detta om t.ex. Kina, som är i full färd med att satsa på en kärnvapenupprustning av betydande mått trots en per capita ringa nationalinkomst. Om den upprustningen fullföljs och när den är färdig eller om andra utvecklingsländer skaffar sig kärnvapen måste man fråga sig: Vad händer då?

Herr talman! Jag skall direkt knyta an till vad herr Wedén nyss sade. Det har ofta varit min roll i diskussioner av detta slag att presentera siffror, men det behöver jag inte göra i dag. Herr Wedén, herr Antonsson och herr Eliasson i Sundborn och många andra har redovisat olika sifferdata. Men om jag skall säga någonting om de anförda siffrorna, så håller jag med herr Wedén om att beräkningarna rörande befolkningsutvecklingen är hållna i underkant. Enligt min mening har man vid uppgörandet av prognoserna varit för försiktig och inte tagit tillräcklig hänsyn till den alltmer minskade dödligheten. Inte heller behöver jag här tala om lägets allvår. Det har man nog börjat inse både ute bland folket och i riksdagen. Herr Lindholm erinrade om gamla tider, då man ofta hörde frågan: Vad angår dessa problem oss? Ja, jag har nog mött den attityden här i riksdagen, när vi som över huvud taget vågade ta upp dessa problem inte var fler än att vi kunde räknas på ena handens fingrar. Man ansåg oss som mer eller mindre underliga, när vi tog upp dessa frågor. Redan för 20—30 år sedan var det emellertid uppenbart att utvecklingen i u-länderna skulle gå som den har gått. Redan då höll Västerlandet på att exportera metoder för dödskontroll: vår moderna medicin, våra metoder att bekämpa epidemier och mycket annat. Vi visste att genom denna dödskontroll dödligheten kraftigt höll på att minska i u-länderna utan att någon födelsekontroll infördes. Att befolkningsexplosionen skulle komma, kunde var och en som något såg på siffrorna veta redan för decennier sedan. Nu är vi där. Det har sagts att två tredjedelar av jordens befolkning svälter. Det beror på vad man menar med svält, men siffran stämmer om man med svält menar att människor inte får tillräckligt med mat för ett normalt hälsotillstånd eller för att kunna utföra ett normalt arbete. Sedan finns det naturligtvis olika grader av svält. På en del håll i u-länderna — och jag har levat bland människorna på sådana platser — är svälten så hård att ingen som inte direkt har bevittnat den kan föreställa sig det ohyggliga i situationen. Det gäller här inte den akuta svält som vi såg hos dem som kom från Hitlers koncentrationsläger, som vi såg hos greklandsbarnen och som vi ibland ser på reportage i TV. Det är den kroniska svälten det gäller. Man behöver inte vara läkare för att konstatera den: hur människornas muskler som pergament ligger klistrade på skelettet. Jag skulle kunna ge upprivande beskrivningar av vad som kan förekomma i detta avseende, men jag avstår. Herr Lindholm sade att världen har krympt ihop, och i anslutning till vad herr Wedén nyss yttrade vill jag påpeka att vi har kommit på robotavstånd från de underutvecklade länderna. Några kanske tyckte att herr Wedéns beskrivning av eventuella framtidsrisker var överdriven — jag tycker det inte. Människorna i dessa länder nöjer sig inte längre med sin situation. De känner till förhållandena i Västerlandet och vet att de inte nödvändigtvis behöver ha det så svårt, som de har. Och inser de det inte själva, finns det alltid amerikanare eller sovjetrepresentanter som talar om det för dem — och det skall man ju göra. I likhet med herr Wedén vill jag betona att vi inte skall tro att vi i längden kan sitta här i fred vid våra köttgrytor, när två tredjedelar av jordens befolkning svälter. Folken i u-länderna kommer att ta saken i sina egna händer. Jag såg i en tidning häromdagen att någon skrev att situationen inte är så farlig eftersom u-länderna inte har pengar för att skaffa de vapen som behövs. Resonemanget är ju ganska cyniskt. Men jag vill säga att de kan få pengar från supermakterna, och i robotarnas tidevarv kan de förresten själva skaffa fram de pengar som behövs. När vi försöker analysera vår motivbild då det gäller u-landsproblemen, skulle jag emellertid inte i första hand vilja anföra detta, även om — som någon talare här sade — fattigdomen varhelst den finns är ett hot mot freden. Jag skulle vilja trycka på den sociala och humanitära sidan av dessa problem. Det är inte minst ur den synpunkten som jag är litet förvånad över den relativt kallsinniga behandling som hithörande frågor har fått i statsverkspropositionen. Man har använt — det erkändes öppet av fru Lewén-Eliasson — u-hjälpspengarna som buffert mot andra utgifter. Jag har tidigare framhållit att det är i hög grad olämpligt. Det omdömet gäller i fråga om den multilaterala hjälpen, det gäller de pengar vi slussar över FN och dess specialorgan men det gäller i ännu större utsträckning SIDA:s bilaterala hjälp. Det får inte bli ryckighet i dess ekonomisering. Man sätter som regel inte i gång ett u-landsprojekt från en månad till en annan, inte ens från ett år till ett annat. Man måste verkställa noggranna förberedande undersökningar i kontakt med vederbörande mottagarlands myndigheter. Principen är att man inte ger några löften förrän beslut fattats om ett projekt. Men i praktiken är det så, att bara man intresserar sig för ett projekt, uppfattas detta av representanterna för mottagarländerna som något av ett löfte. Och i varje fall kan vi inte gärna gå till mottagarländerna och säga: »Detta projekt är nu planerat och vi tycker det är riktigt att genomföra det, men vi har i Sverige vissa besvär med vår budget i år, så vi måste skjuta projektet på framtiden.» Representanterna för mottagarländerna förstår inte sådana uttalanden, när de görs från en av världens rikaste nationer. I en liten bok, »Samtal med Tage Erlander mellan två val», som i dag för första gången ligger på bokhandelsdiskarna säger statsministern: »Jag vill betona, att SIDA inte får avbryta inledda projekt.» Nej, fattas bara! »Så långt möjligt», säger statsministern, »skall SIDA genomföra projekt, som man arbetar med och där planeringen avancerat relativt långt.» Så värst positivt är väl inte detta. Vilken är då bakgrunden till regeringens inställning? Statsministern har flera gånger — senast när han i förrgår tog emot en delegation — framhållit att opinionen för u-landshjälpen inte är tillräcklig. Liksom herr Wedén tror jag att detta — tyvärr — är riktigt. Det torde vara riktigt åtminstone i den meningen att om vi skulle anordna en folkomröstning — hemska tanke! — mellan reservanternas förslag och majoritetens förslag, så skulle nog majoritetens förslag vinna. Men liksom herr Wedén: vill jag säga: Det är ju inte detta det gäller. Vi skall inte följa opinionen — vi skall skapa opinion. Låt oss ett ögonblick tänka på den tid för ett par generationer sedan, i början av seklet, då de nya social-humanitära idéerna började spira — då man inte ville godkänna det gamla Fattigsverige, som herr Lindholm sade. Fanns det då opinion för utvecklad socialvård? Jag tror knappast det. Det dröjde innan en sådan opinion skapades. På många håll betraktades fattigdom som något mer eller mindre självförvållat. I varje fall fanns det från början inte opinion för den välfärdsstat som vi nu har — en stat där man anser att det är samhällets sak att se till att ingen i vårt land behöver lida nöd och där den fattige inte behöver betrakta denna hjälp som en nådegåva utan som en rättighet. När man arbetade med detta — jag har stor respekt för socialdemokratins agerande i dessa sammanhang; det fanns också andra som var med — sade man inte att opinionen var otillräcklig härför utan man skapade en opinion. Det anser jag att man skall göra också i u-landsfrågorna i dag. Det var någon som sade — jag tror att det var herr Eliasson i Sundborn — att känslan för medmänniskan inte skall göra halt vid landets gränser. Nej, just det!

Mot denna bakgrund tycker jag det skulle vara ganska lätt att komma sams i ulandsfrågorna. Innan jag går vidare skall jag kanske beröra bara en detalj från den hittillsvarande diskussionen. Det gäller vad herr Vigelsbo, min gode vän och partikamrat, sade. Han pekade på att det gjorts misstag inom den svenska u-hjälpen. Och visst är det så! Han tog som särskilt exempel fram de alltför dyrbara byggnationer som «gjorts, där byggherrarna har byggt efter svenskt mönster och tagit mycket liten hänsyn till förhållandena i de länder som det gäller. Det kommer att bli kontroll av detta, sade utrikesministern, och jag försäkrar att denna kontroll också kommer att utövas från SIDA:s styrelse. Man skall följa den regel som utrikesministern här talade om, nämligen att man när det gäller u-landsarbete måste ha kännedom om förhållandena i de länder det gäller. Man måste — jag går till och med ännu längre — försöka att se problemen på samma sätt som befolkningen i det u-land i vilket man arbetar. Man skall försöka. Man lyckas aldrig helt, men det bör vara en målsättning för alla som arbetar i u-länderna. Visst har det begåtts misstag. Det är lärpengar, som utrikesministern sade. Det är barnsjukdomar, sade fru Lewén Eliasson. Man får räkna med sådant när det gäller u-hjälp. Jag vågar säga detta, vilket jag särskilt vill understryka, att det kommer att göras misstag också i fortsättningen. Det är något som inte kan undvikas vid u-hjälp. Det kommer att hända att sådana misslyckanden smälls upp i tidningarna och att man gör stor affär av dem. Man kan göra misstag vid u-hjälp, men jag vill klandra sådant först när samma misstag görs två gånger. Herr Vigelsbo nämnde missionen i detta sammanhang och talade om effektiviteten i missionens arbete, någonting som senare har understrukits också av herrar Nihlfors och Nelander. Jag vill också göra det. Också jag har sett åtskilligt av missionens arbete i Östafrika. Jag har sett det på mycket nära håll i Indien, och jag måste säga att jag hyser beundran för dessa missionärer och för deras effektiva verksamhet men kanske framför allt för deras verkliga uppoffringar i arbetet. Natur ligtvis skall man hjälpa missionen där mån kan. Jag tror att herr Rimmerfors, som står senare på talarlistan, kommer att: bestyrka att SIDA därvidlag gjort vad organisationen kan göra. Man får emellertid komma ihåg vad utrikesministern "sade, nämligen att missionen årbetar inom alldeles speciella områden av u-hjälpen. Det finns områden som rimligtvis inte kan införlivas med missionens verksamhet. Om man gör undersökningar om administrationskostnaderna, kommer missionen säkerligen att visa upp mycket låga siffror. Emellertid vågar man nog säga att SIDA:s administrationskostnader är avsevärt lägre än för den verksamhet som går genom FN:s organ. Men fullt säker kan man inte vara. Man måste bedöma administrationskostnaderna från objekt till objekt och objekter skiftar. Herr talman! Jag skall till slut bara ta upp en sak. Från alla partier har i debatten framhållits att vi inte skall partipolitisera denna fråga. Jag är mycket angelägen om att konstatera det, Vi skall försöka komma fram till ett tillstånd då högerpartiet, folkpartiet, centerpartiet, socialdemokratiska partiet och det kommunistiska partiet i dessa frågor går hand i hand mot »nya djärva mål».

"Herr talman! Jag tänker inte ta upp olika detaljer i det ämne som vi nu debatterar utan skall försöka begränsa mig till några principiella synpunkter.

Vi löser inte världens utveck lingsproblem genom allmosor, lika litet som vi kunnat lösa våra egna interna utvecklingsfrågor på det sättet: Det är inte de känslomässiga aspekterna som skall. vara avgörande, hur förklarliga och hur glädjande de än må vara. Problemen är väsentligen praktisk-tekniska. Det sätt, på vilket många i vårt land angriper u-landsfrågan, förefaller ibland tyda på att man känner sig på något sätt skuldbelastad gentemot de fattiga länderna. Jag skulle därför vilja understryka någonting som jag anser vara självklart, nämligen att talet om: utsugning, utplundring av u-länderna är oriktigt.

Vad våra insatser skall sikta till är att höja avkastningen av världens jordbruk, att se till att skörden inte förfars och att skapa ett underlag där ute för ekonomisk utveckling och för successivt höjd produktivitet. Det gäller att ta till vara de möjligheter härför som ett utvidgat handelsutbyte, ett utvidgat erfarenhetsutbyte skapar. Det ankommer väsentligen på u-länderna själva att aktivt deltaga i det arbetet. De kan inte rimligen utifrån den alltför vanliga uppfattningen, att de har rätt att kräva gottgörelse för en tidigare utsugning, mer eller mindre passivt avvakta den bjälp som de anser att de rika länderna är skyldiga att ge dem. Jag vill, herr talman, inte påstå att uppläggningen av den svenska u-landshjälpen enligt de riktlinjer som utformades vid 1962 års riksdag är felaktig, men jag vågar hävda att den ensidighet, som i vissa avseenden präglade det beslutet, har lett till att våra u-landsinsat ser blivit mindre effektiva än de skulle ha blivit med en mindre doktrinär, en mindre dogmatisk syn på u-landsprobiematiken. De känslomässiga engagemangen har spelat en alltför stor roll, organisationen har inte blivit den riktiga, insatserna har — vilket utrikesministern själv vitsordade här för en stund sedan — varit alltför splittrade och man har gjort många misstag. Grundsynen i fråga om såväl missionens arbete som det enskilda näringslivets möjligheter att skapa nya utvecklingsresurser i u-länderna har varit alltför negativ. och bunden vid förutfattade meningar. Herr talman! Trots att statsutskottet nu enhälligt har begärt en plan för ulandsbiståndets uppbyggnad i syfte att snarast möjligt nå det år 1962 uppställda målet, dvs. 1 procent av bruttonationalprodukten, kan jag inte låta bli att skjuta in att jag personligen ställer mig tvivlande till själva metoden att mäta våra utvecklingsinsatser på det sättet. Den metoden är visserligen internationellt accepterad, det skall jag gärna medge, ehuru man på det internationella fältet brukar räkna in även de kommersiella insatserna i totalsumman och dessutom ställer procenttalet i relation till nationalinkomsten och inte till bruttonationalprodukten. Ett sådant tal kan: :också ha en inte ringa psykologisk betydelse genom ati man på det sättet fixerar en lätt gripbar målsättning för sin aktivitet, det skall jag också gärna medge. Å andra sidan är just den typen av fixerad målsättning ägnad att på ett enligt min mening olyckligt sätt förskjuta tyngdpunkten från den praktiskt ekonomiska sidan till den känslomässiga. Det får inte förhålla sig på det, sättet att, när vi väl har uppnått 1 procent av bruttonationalprodukten, svenska folket sedan kan sova gott om natten. Ett mått av detta slag på vad vi gör för u-landshjälpen är både principiellt och . sakligt missvisande. Metoden tar inte hänsyn till vad som i detta sammänhang är det väsentliga, nämligen vilka praktiska resultat som vi åstadkommer i u-länderna med våra insatser. Målet 1 procent av bruttonationalprodukten säger ingenting om vad vårt land verkligen avstår till u-länderna. I summan av insatser ingår de mest skiftande slag av åtgärder, vilka inte är och inte kan vara fullt jämförbara med hänsyn till sin faktiska betydelse för vare sig mottagarlandet eller givarlandet. Stora utvecklingslån med amorteringsoch ränteskyldighet kan, även om man begränsar skyldigheten starkt, inte jämföras med sådana insatser som består i-att industriländernas teknik, sakkunskap och erfarenheter ställs till u-landets förfogande. Vad olika slag av hjälpsändningar innebär för vår egen ekonomi beror på vilket slag av produkter det är fråga om, om vi utnyttjar en. del av vår egen exportproduktion för detta ändamål eller om varorna köps på världsmarknaden. Det går inte heller att mäta graden av uppoffring, om man mot varandra ställer bundna och inte bundna = finansiella = biståndsinsatser. Multilateral hjälp kan inte heller utan vidare jämföras med bilateral. När man på det sätt som sker, i en och samma pott, blandar ihop en mängd inbördes oförenliga åtgärder blir resultatet missvisande. Därmed blir också de internationella jämförelserna behäftade med stora felaktigheter. När man sedan; som i vårt land, av politiskt-ideologiska skäl inte vill räkna in vad det svenska näringslivet gör i syfte att lägga en fast grund för en utveckling av den underutvecklade världen, blir bedömningsmetoden ännu mer missvisande. Kommersielit inriktade åtgärder kan nämligen, även om de skulle medföra vinst för det engagerade företaget — det är ju syftet — betyda långt mer för vederbörande. utvecklingsland än högst. avsevärda ekonomiska, humanitära och tekniska insatser som finansieras direkt över budgeten. Nu har vi emellertid, herr talman, låst oss beträffande detta räknesätt. Den starkt engagerade debatten här hemma kommer förmodligen i fortsättningen att, liksom hittills, röra sig kring möjligheterna att så snabbt som möjligt nå det magiska kritstrecket. Just därför borde det vara en uppgift för statsmakterna och inte minst för oss politiker att försöka göra klart för den starka opinion, som är lidelsefullt fångad av u-landsfrågan, vad det hela i verkligheten gäller och övertyga om att ulandsproblematiken löses bättre, om man kan undvika schabloner av det slag som hittills i alltför hög grad präglat debatten. Efter att ha lyssnat på herr Eliassons i Sundborn brösttoner har man ännu större anledning att understryka det ansvar som vi har.

Herr talman! De rika ländernas höga levnadsstandard utgör resultatet av en utveckling som har pågått under flera århundraden. Vi behöver bara påminna oss, hur lång tid det har tagit för det fattiga Sverige att successivt bygga upp sitt välstånd och vad i detta sammanhang utländska investeringar hos oss och insatser av utländska tekniker, köpmän, industrioch gruvmän har betytt för vårt land. Avgörande för den utveckling som har ägt rum hos oss har varit målmedvetet och hårt arbete under många århundraden. Det går inte att utan vidare omsätta våra erfarenheter och kunskaper på kontinenter och länder, av vilka åtskilliga knappast lämnat stenåldersnivån. Man kan inte kopiera våra metoder och direkt tillämpa dem. Man kan inte heller generalise rande vidta samma slags åtgärder i den mängd sinsemellan skiftande områden ute i världen som det här är fråga om. Varje särskilt område, varje särskilt land måste behandlas efter sina förutsättningar, och åtgärderna måste grundas på kunskaper om de speciella förhållanden som råder på varje plats. Även mot denna bakgrund har man svårt att acceptera den låsta, negativa syn på den kommersiella utvecklingshjälpen som kännetecknar den socialdemokratiska regeringens inställning till dessa frågor liksom dess 'hittillsvarande praktiska handlande. Denna syn skiljer sig högst väsentligt från uppfattningen i andra industriländer. självfallet främst de förutvarande kolonialmakter som, vad vi än må tycka och tänka om dem, ändå besitter större kunskaper och erfarenheter beträffande wu-landsförhållanden än andra stater. I Europa toppar som bekant Frankrike biståndsstatistiken. Nära hälften av de upp emot 7,5 miljarder kronor som de franska biståndsinsatserna uppgår till består av privat bistånd. Det är väl inte någon här i kammaren som är obekant med hur starka banden mellan de förutvarande franska kolonierna och deras f.d. moderland fortfarande är — jag vill bara påminna om 'att de f. d. franska kolonierna redan är associerade med Europamarknaden. Holland — för att ta ett annat land — satsar mer än tre gånger så mycket som Sverige i u-landshjälp, och där är 73 procent av investeringarna privata. Den svenska inställningen till kommersiellt bistånd till u-länderna är emellertid fortfarande, om inte klart negativ så i varje fall direkt passiv. Det tog, som vi minns, åtskilliga år, innan Sverige ansåg sig kunna gå med i det särskilda organ som OECD har byggt upp för utvecklingsbistånd, DAC. Sverige var i sällskap med öststaterna och några u-länder den enda stat som lade ner sin röst i omröstningen i FN för något år sedan rörande ett åv vissa u-länder själva väckt förslag att rekommendera regeringarna i kapitalexporterande länder att främja enskilda investeringar i u-länderna. I rekommendationen nämndes särskilt befrielse från eller lättnader i beskattningen, investeringsgarantier för u-landsinvesteringar och stöd för utbildning av företagsledare och teknisk personal. Den borgerliga oppositionen här hemma kämpade länge en hård kamp för svensk anslutning till DAC, och så småningom gav som bekant regeringen med sig, ehuru motvilligt. I fråga om investeringsgarantier har i varje fall högerpartiet länge krävt, att Sverige liksom flertalet andra länder skulle vidta åtgärder i investeringsstimulerande syfte. Nu först har vi lyckats få en klar beställning från riksdagens sida. Det betraktar vi som ett väsentligt resultat och en väsentlig förutsättning för den kompromiss i u-landsfrågan som vi nu diskuterar. Åtskilligt återstår ändå att göra för att stimulera investeringarna. Finansministerns resonemang i statsverkspropositionen är belysande för den dogmatiska syn som jag här har kritiserat. Å ena sidan, sägs det, kan visserligen »ett statligt engagemang i ett försäkringssystem betraktas som ett led i biståndspolitiken», men å andra sidan kan det röra sig om »kommersiella transaktioner med vad detta innebär av hänsynstagande till vinstintressen och allmän affärsverksamhet. Biståndssynpunkter och företagarintressen kan alltså komma att skära sig.» Det värsta är, framhåller finansministern vidare, att staten genom en sådan garanti kan »ge sken av att ta större ansvar för garanterade projekt än den kan och bör ikläda sig». Systemet kan slutligen få karaktären av »en näringspolitisk stödåtgärd, som svårligen låter sig förenas med erforderliga biståndspolitiska hänsyntaganden». Javisst, herr talman, kan det förekomma situationer då en statlig investeringsgaranti kan te sig tveksam eller olämplig och under inga förhållanden bör lämnas. Så långt har också herr Lindholm rätt i sin kritik av systemet.

Om dessutom till på köpet svenska företag skulle göra en affärsmässig vinst som i sin tur kan nyttiggöras här hemma eller — vilket är mycket vanligt — i samma eller inom ett annat utvecklingsland, så bör väl det inverka inte negativt utan i stället positivt på bedömningen. Rädslan för affärsmässighet och vinstintressen, som så länge har kännetecknat den socialdemokratiska näringspolitiska debatten, lever alltså fortfarande kvar på detta område, samtidigt som man i den dagsaktuella diskussionen om trygghet i framtidens samhälle starkt stryker under just räntabilitetskraven i näringslivet. Jag lyssnade med en viss förvåning till herr Lindholms anförande för en stund sedan, då han tolkade kompromissens innebörd beträffande investeringsgarantierna. Det kan tänkas att anförandet avsåg att maskera en reträtt från en tidigare klart negativ syn på detta område. Men om det inte är fallet utan herr Lindholm har den klart negativa restriktiva inställning i detta avseende som anförandet vittnade om, då skulle man verkligen inte ha vunnit mycket på att skriva och begära en utredning. Jag skall inte gå in på herr Lindholms argumentation i detalj, men jag tycker att det är väsentligt när man diskuterar dessa frågor att hålla i minnet, att ett företag som investerar i utvecklingsvärlden, gör det och skall göra det ef ter rent affärsmässiga bedömningar, efter företagsekonomiska bedömningar i syfte att göra det kapital som läggs ner därute räntabelt. Ett sådant företag kan inte tillmäta intresset av att bidraga till att utveckla dessa länder en självständig betydelse. Avgörande måste vara, att den affärsmässigt motiverade investeringen som bieffekt samtidigt medför klart positiva konsekvenser för utvecklingen därute. Herr Lindholm var i sin exemplifiering och sin bedömning nästan lika restriktiv som finansministern ibland har varit. Nu får väl den utredning, som vi har begärt och som inte är förenad med några villkor, klarlägga vad det här egentligen är fråga om. Herr Lindholm påminde om ett som det heter i Grönköpings Veckoblad »uppkast» av herr Myrdal som skulle innebära att svenska företag som gör investeringar därute skulle i avtal förbinda sig att överlåta objektet till vederbörande u-land. Visst kan man tänka sig sådana situationer och i och för sig är det önskvärt, om svenska insatser kunde ske i form av »joint ventures» med vederbörande intressen i ifrågavarande land. Men skall man tänka sig en inlösen på ett tidigt stadium, måste man ställa otroligt höga krav på avkastningen av det kapital man investerar. Då kan en sådan politik leda till att man motverkar det syfte man verkligen vill tillgodose, både från företagsekonomisk synvinkel och med hänsyn till utvecklingsländerna själva. Men som sagt problematiken får väl ändå klarläggas av den utredning som vi nu väntar skall tillsättas. Jag vill i detta sammanhang skjuta in att jag här i min hand har ett papper som skall behandlas i Europarådet nästa vecka där man har att diskutera en rapport ifrån OECD bl.a. om utvecklingshjälpen. Det är ett »general statement», ett allmänt uttalande av generalsekreteraren för OECD, i vilket denne bl.a. konstaterar att det finns en relativt sett. otillfredsställande trend då det gäller de statliga investeringsinsatserna.

Till sist drar han den slutsatsen, att de privata investeringarna i själva verket utgör en mycket värdefull form av tekniskt bistånd. — I detta sammanhang skall ytterligare en aspekt beröras. De rika länderna har satsat högst betydande belopp, och det med rätta, på att utbilda lärare och kunskapsförmedlare i första hand inom jordbruk och skolväsende. Den kommersiella utbildningen däremot, marknadsföringens betydelsefulla arbetsuppgifter, har kommit i bakgrunden, något som en av våra främsta u-landskännare, professor Gårdlund, allvarligt beklagade för någon tid sedan. Det finns knappast något bättre sätt att i u-länderna bygga upp en kår av kunniga näringsidkare än att investera där och låta företrädare för landets egen befolkning skolas i de nya företagen eller i kontakt med dem. Sådan praktiskt inriktad erfarenhetsförmedling utgör alltså ett sätt att lägga grunden för vidareutveckling av näringslivet i dessa stater. Den svenska regeringens syn på dessa frågor har också kommit till uttryck i själva organisationen av vår u-landshjälp. även om administrationen i dag är bättre än tidigare, det skall gärna oreserverat vitsordas, kvarstår fortfarande en svårförståelig uppdelning av olika sinsemellan sammanhängande frågor. Detta har inte minst framgått vid frågans behandling i statsutskottet. Ett av motiven för det krav på att en utredning skall överse riktlinjerna för det svenska: -.u-landsbiståndet, som de tre borgerliga partierna framför i sin reservation, har just varit splittringen på det organisatoriska planet med ty åtföljande. minskad samlad effektivitet. Att :jag har en blank reservation under punkt 4 i statsutskottets utlåtande nr 58 :sammanhänger med att jag velat redovisa en egen uppfattning om hur utveeklingsarbetet skulle kunna organiseras för att ge ett bättre resultat. Mycket: kortfattat och översiktligt skall jag redogöra för denna uppfattning. Splittringen på olika mottagarländer och olika slags insatser är visserligen i dag mindre framträdande än tidigare, men en ytterligare koncentration skulle ändock:kunna genomföras. Genom koncentration skapas större erfarenheter och bättre kunskaper om förhållandena i berörda land och om ifrågavarande projekt. Det blir också möjligt att effektivåre än hittills samordna åtgärder från: den statliga sektorns sida med dét-arbete som bedrivs av missionen :och de insatser som görs och ytterligare kan komma att göras av det svenska näringslivet. lämpligt, att ett ämbetsverk av SIDA:s karaktär inte bara leder administrationen av vår u-landshjälp utan också handlägger och ansvarar för den praktiska verkställigheten. SIDA har och kommer, att. få betydelsefulla uppgifter i planeringsoch samordningshänseende, men det kan diskuteras, om inte en uppläggning som syftade till en väsentligt längre gående decentralisering och ansvarsfördelning beträffande de olika projekten skulle ge ett bättre resultat än det hittillsvarande systemet medfört, ett.system som i varje fall i stor utsträckning är uppbyggt på vanliga ämbetsmannarutiner. sakkunskap .om förhållandena i den underutvecklade världen som inte är utnyttjad. tillräckligt. Här finns erfarenheter och lokalkännedom som har för värvats under mångårig kontakt med och verksamhet i berörda länder. Åtskilliga svenska konsultföretag har nedlagt ett betydelsefullt arbete i många u-länder på begäran av administrationen i dessa länder. Det samlade kunskapsoch erfarenhetsmaterial som därigenom skapats skulle kunna nyttiggöras både vid planeringen och verkställandet av olika u-landsprojekt. Erfarenheterna inom OECD av de internationella konsortier som organiserats för olika länder har uppenbarligen varit mycket tillfredsställande. På motsvarande sätt skulle vi i vårt land kunna bygga upp sådana konsortier, med eller utan internationell anknytning, för skilda u-länder eller för vissa bestämda projekt. I konsortierna skulle kunna ingå företrädare för stat, näringsliv, mission och eventuellt också representanter för det berörda u-landet. Hur insatserna på det utomordentligt viktiga familjeplaneringsområdet skall administreras lämnar jag därhän i detta sammanhang. Tanken vid utskottsbehandlingen att låta en särskild institution svara för denna verksamhet har jag stark sympati för. Uppgiften kan också fortfarande åvila SIDA, om dess verksamhet i övrigt koncentreras. Herr talman!

Slutligen, herr talman, vill jag upprepa vad min partivän herr Petersson för någon timme sedan underströk, nämligen att grundtanken bakom högerpartiets syn på u-hjälpen är att det avgö rande vid bedömningen av vad Sverige skall göra är att vi får största möjliga effekt av våra insatser. Den grundtanken har också varit bestämmande för vår medverkan i den kompromiss vi nu diskuterar. Vi har också, herr talman även det har inverkat — i olika sammanhang gjort gällande, att de svenska u-landsinsatserna borde grundas på en gemensam anslutning från alla folkgruppers sida. Jag har alltså på den punkten exakt samma uppfattning som herr Wahlund nyss gav uttryck åt. Vi vet alla, att det i vårt land även finns en opinion som står rätt kallsinnig och främmande inför ökade anspråk på u-landshjälp. Vi har så många brister i vårt eget samhälle som vi först måste bota, innan vi angriper problemen utomlands, brukar det heta inom den opinionen. Icke minst med hänsyn härtill är det utomordentligt angeläget, att de politiska partierna kan enas om att ulandsproblematiken inte skall utnyttjas partipolitiskt och att de bortser från eventuella vinster eller förluster på det politiska planet för att samlas kring det väsentliga, nämligen att göra något från svensk sida som leder till praktiska konkreta och effektiva resultat i u-länderna. Den tanken, herr talman, låg också bakom herr Yngve Holmbergs interpellation i första kammaren till statsministern vid riksdagens början, i vilken han begärde en rundabordskonferens, där de politiska partierna, näringslivet och missionen skulle gemensamt försöka dra upp riktlinjer för en bättre planlagd och bättre samordnad u-landshjälp. Den kompromiss, herr talman, som träffats i statsutskottet och som — det vill jag gärna säga — först under de allra sista förhandlingsminuterna tyvärr visade sig icke kunna godtas av mittenpartierna, har tillkommit mot den bakgrunden.

Om vi inte hade anslutit oss till kompromissen, skulle det i varje fall ha förelegat risk för — förutom att vi inte fått igenom vårt förslag om investeringsgaranti — att SIDA fått nöja sig med det 40 miljoner kronor lägre belopp som statsverkspropositionen ursprungligen angav. Genom kompromissen har vi alltså i statsutskottet kunnat tillförsäkra u-landshjälpen avsevärt mera pengar än den annars skulle ha fått. Dessa klart positiva fördelar har vi bedömt vara mer betydelsefulla för u-länderna själva än en politisk manifestation från enbart den borgerliga oppositionens sida.

Herr talman! Jag skall inte ta upp diskussion om kompromissen; den har ventilerats åtskilligt tidigare i dag. Jag vill bara beträffande en detalj i herr Bohmans anförande framhålla för honom, att vad han sade om organisation, enkannerligen decentralisering, inte alls är tankar som är främmande för SIDA. Jag begärde emellertid ordet därför att jag inte ville låta vad herr Bohman sade om enprocentsregeln stå naket och okommenterat i protokollet. Tanken på denna enprocentsregel togs först upp av Labour i England. Snart därefter togs den upp i Förenta Nationernas generalförsamling av en massa u-länder med Indien i spetsen. Som herr Antonsson framhållit togs den några månader därefter upp här i riksdagen av centerpartiet. När Indien presenterade sin resolution sade man från det hållet unge fär detsamma som herr Bohman nyss sade: Det är klart att det är skillnad på u-hjälp och u-hjälp. Det är klart att det inte ligger mycket av u-hjälp i ett kortfristigt lån med hög ränta, något mer i ett långfristigt lån med låg ränta och naturligtvis ännu mer i direkt hjälp. Enprocentsregeln presenterades som en allmän tumregel, och något mer vill inte heller vi lägga in i regeln. Är det så att herr Bohman kräver mer exakt statistik på detta område är jag beredd att presentera ett index, men jag tycker inte att det behövs. Regeln är en allmän målsättning i avsikt att driva u-hjälpen framåt, och, herr Bohman, den representerar inget kritstreck. Jag har inte velat säga det tidigare i dag, men låt gå för att jag gör det nu; mycket snart kommer utvecklingen i världen — jag tänker på befolkningsexplosionen, jordbruket som inte kan hålla produktionstakten och allt annat som det talats om i denna debatt — att ha bragt oss i en sådan situation, att allt tal om 1 procent är förlegat, tro mig!

Herr talman! Det var vissa formuleringar i herr Bohmans anförande som föranledde mig att begära ordet för ett genmäle. Han sade beträffande industrins investeringsgarantier att jag kanske ville maskera en reträtt eller hade en klart negativ inställning och framhöll att det måste ligga affärsmässiga bedömningar till grund för den verksamhet som bedrivs. Jag vet inte att jag i mitt anförande skulle ha sagt, att det inte skulle göras affärsmässiga bedömningar beträffande den verksamhet som skall bedrivas. Vad jag har markerat och tycker är väsentligt — detta resonerade vi också om innan vi förordade denna åtgärd — är att garantierna av näringslivet skall betraktas som ett bidrag för att hjälpa u-länderna i deras utveckling. Vid de diskussioner som fördes sade man från näringslivet klart ifrån, att man givetvis inte ville inrangera spekulanter som ville utnyttja dessa människors speciella situation. Jag menade att man inom utredningen måste ha denna problematik klar för sig, så att man skapade bestämmelser som inte gav något utrymme för spekulanter. Verksamhetens = inriktning måste stämma överens med uttalandet om målsättningen för verksamheten. Det är det jag har markerat. Beträffande herr Myrdals propå som framfördes för något år sedan så har den redan delvis praktiserats. Då kan det väl inte vara något fel att ha uppmärksamheten riktad på denna tankegång när man utformar bestämmelserna för nämndens verksamhet. För mig är det väsentliga att man utnyttjar de olika former som finns för att ge u-länderna en sådan status, att de får möjlighet att leva sitt eget liv med utnyttjande av sina egna resurser på samma sätt som vi har fått göra. Vi kan ju inte räkna med att bedriva hjälpverksamhet för all framtid. Någon gång måste vi nå den situationen att dessa länder har möjligheter att själva klara av sina problem; det är ju målsättningen för verksamheten.

Herr talman! Jag tror att herr Wahlund i någon mån missförstod mig. Naturligtvis är jag medveten om att när man en gång har uppställt tumregeln, så har man varit medveten om att det varit en tumregel. Vad jag särskilt ville fästa uppmärksamheten på var allt det som finns av osäkerhet i en sådan regel och varna för att koncentrera debatten till den och att göra den till ett självändamål, utan att göra klart för sig hur osäker regeln är och vad man egentligen skall eftersträva, nämligen att i första hand nå konkreta resultat i u-länderna. I debatten här i landet är, vilket vi väl alla är medvetna om, diskussionen nästan helt koncentrerad på frågan om tumregelns uppnående eller inte. Inne hållet lägger man sig i stor utsträckning inte'i..:Det gör bara de som direkt sysslar med frågorna. Sedan försökte herr Lindholm förtydliga vad han menade, men jag är inte nu. mer än tidigare på det klara med vad avsikten varit, Investeringsgarantierna .bygger ju på vetskapen om att investeringar i u-länderna kan lägga grunden för välstånd. Det är den biprodukt som man får av investeringarna. Svårigheten att få till stånd investeringarna är att det finns politiska risker, som en företagare inte kan och inte får ta. Där skall staten träda till och ge garantier, så att investeringen verkligen komrnåer till stånd. Och bedömningen skall vara försäkringsmässigt motiverad. Att det statliga försäkringsbolaget — om jag får använda det arbetsnamnet — skulle ställa det villkoret att man inte lämnar några investeringsgarantier om det inte träffas avtal av viss innebörd med representanter för berörda land, kan jag.inte under några förhållanden tänka mig; då skulle man förfela hela syftet. En helt annan sak är att det många gånger kan vara både praktiskt och förnuftigt att ingå ett »joint venture», alltså att träffa överenskommelse med intressenter i u-länderna om att driva företaget tillsammans. Man kan också tänka sig inlösningsbestämmelser. Men jag vill varna för att dra alltför stora växlar på inlösningsbestämmelser, som syftar till ett övertagande inom kort tid. Detta kan nämligen leda till så starka krav på avskrivningar och därmed på avkastningen i företaget, att man motverkar det goda syftet.
Herr. talman! Jag har inte sagt att vi bara skulle ta fasta på den idé som herr Myrdal gjort sig till talesman för. Vad jag framhållit är att man i utredningsarbetet även skall beakta den form som han förordat. : Jag har velat markera att vi har va rit fullt överens om att lycksökare och spekulanter inte skall få denna möjlighet. Om en svensk företagare säger till sig själv: »Nu flyttår jag min fabrik till det eller det landet, ty där är lönerna låga» — ja, då kan det naturligtvis inte vara skäl för staten att ge garantier. Det måste vara fråga om en objektprövning, och vid den prövningen bör man vara medveten om att verksamheten har naturliga förutsättningar att utvecklas och att på ett gott sätt utnyttja de naturliga betingelser för ett näringsliv som finns i landet i fråga. Och jag kan försäkra herr Bohman att de representanter för näringslivet som vi resonerat med om dessa frågor var fullt ense med mig på denna punkt.

Herr talman! Det har gjorts många engagerade och behjärtade inlägg här i dag, exempelvis av herr Wahlund alldeles nyss, men den debatt som förts måste ändå i stora stycken benämnas en skendebatt. Den avgörande frågan är nämligen inte om svenska statens ulandsbistånd för nästa budgetår blir 400 eller 450 miljoner kronor, utan det avgörande är att få till stånd en ändring av Sveriges hela u-landspolitik. Skiljelinjen går därför heller inte mellan dem som sluter upp bakom regeringens anslagsbud och dem som vill höja det budet. Jag måste framhålla detta, även om jag själv hör till den senare gruppen och även om alliansen mellan socialdemokraterna och högern i en rad frågor är avslöjande. Det har verkligen inte varit många klagomål över vänstervridning i denna debatt om u-landsfrågorna. Skiljelinjen går i stället mellan dem som även i fortsättningen vill ha en u-landspolitik, väsentligen byggd på kapitalistiska värderingar, och dem som vill ha en u-landspolitik, grundad på socialistiska principer. Det borde i dag finnas större förutsättningar än tidigare för en bättre ulandspolitik från Sveriges sida. Debat ten om u-landsfrågorna utmärks av en större realism. Man talar inte längre så mycket bara om u-bjälp i debatten utan i stället riktigare om u-landspolitik, d.v.s. "det dubbelsidiga förhållandet mellan vårt land och de fattiga länderna. Man har börjat diskutera frågan om vilka länder som den statliga biståndsverksamheten bör inriktas på och godkänner inte den nuvarande fördelningen. Uppmärksamheten har alltmer inriktats på handelspolitikens betydelse. I den offentliga debatten ställs u landsfrågorna alltmer in i sitt allmänna sammanhang, som är folkens befrielsekamp mot nationellt och socialt förtryck, mot imperialistisk utplundring. Jag har på denna punkt rakt motsatt uppfattning mot herr Bohman. Man kan inte förstå de s.k. u-landsproblemen och inte bidra till deras lösning om man inte erkänner det faktum att de rika, industrialiserade länderna nu på olika sätt ekonomiskt utplundrar de fattiga folken. En helt annan sak är ett gemensamt intresse av ökad världshandel, men en världshandel efter andra principer än för närvarande. "Men i denna situation, där en bättre svensk u-landspolitik kunde bli verklighet, gör socialdemokratin i stället denna kompromiss med högern i fråga om statliga garantier för svenska kapitalisters investeringar i u-länderna. Nej, uttrycket kompromiss är för svagt. Det handlar om en kapitulation, och en skändlig kapitulation, därför att kraftförhållandena inte gjorde den nödvändig. Kapitalets och de borgerliga partiernas krav på investeringsgarantier har tidigare avvisats. Men nu beställer socialdemokraterna i statsutskottet ett sådant system av regeringen. Man måste med en socialdemokratisk tidning fråga: Är detta det pris som regeringen fått betala för överenskommelsen med högern? Herr Bohman har här nyligen svarat ja på den frågan. Investeringsgarantierna var nummer ett i hans upp Man försöker försvara denna' kapitulation på olika sätt. Man säger att det är en rent praktisk fråga. Vi har:redan ett system med exportkreditgarantier. Varför kan man då inte ha statliga garantier för kapitalinvesteringar.i utlandet? De bägge systemen är emellertid inte jämförbara. Att svenska staten ställer sig som garant för kapitalistiska företags utsugning av arbetskraft i främmande länder, ofta mot synnerligen låg betalning på grund av reaktionära regimer som exempelvis i Sydafrika, är verkligen ingen enbart »praktisk» fråga. Det innebär i själva verket ett avgörande politiskt steg. Staten Sverige framträder öppet som en nykolonialistisk makt om ett dylikt system med nationella investeringsgarantier genomförs. Man försvarar ofta investeringsgarantier med att de fattiga länderna i själva verket gärna vill ha utländska investeringar och att det därför är till deras fördel att svenska staten garanterar sådana. För en borgerlig uppfattning kan detia kanske tyckas vara riktigt. Man anser kapitalismen vara det enda tänkbara systemet och vill utbreda detta också till andra länder. Men för en socialist måste problemet stå annorlunda. Det kan inte vara riktigt att staten på det föreslagna sättet ställer sig som garant för kapitalinvesteringar i främmande länder. Det leder till en ökad intressegemenskap mellan statsapparaten och storfinansen, som i ett kritiskt läge kan innebära internationella faror för vårt land. Låt oss anta att finanshuset "Wallenberg investerar 50 miljoner kronor i en afrikansk eller sydamerikansk stat med reaktionär regim. Denna störtas och den nya, folkliga regimen nationaliserar det Wallenbergska företaget. Den nya regimen anser att företaget redan gjort sig stora profiter på utsugning under de gångna åren och vill inte betala något till de forna ägarna. Skall svenska staten då betala finanshuset Wallenberg? Skall Sverige uppträda som fordringsägare gentemot det fattiga u-landet, som tagit hand om sin egendom? Från kapitalistisk ståndpunkt svaras det ja. Det förvånande är att socialdemokratin svarar detsamma. Man anför emellertid som ett sista argument att svenska staten genom dessa investeringsgarantier får en viss kontroll över de privata investeringarna utomlands. Är det detta man vill uppnå, finns det andra, betydligt bättre metoder. Det är bara att använda valutaregleringen på ett annat sätt — så som upprepade gånger föreslagits i kommunistiska. motioner. Nej, det finns ur socialistisk synpunkt inget godtagbart försvar för statsgarantier för kapitalistiska investeringar i de fattiga länderna. Jag nämnde inledningsvis att en mera realistisk ton börjat göra sig gällande i debatten om u-landsfrågorna. Man beaktar alltmera de faktiska ekonomiska och politiska förhållanden som härvidlag är de avgörande. Man ser alltmera den svenska politiken gentemot u-länderna som bestämd av vår skyldighet att visa solidaritet med deras ansträngningar att befria sig från utländskt och inhemskt förtryck, att göra slut på den koloniala utplundringen och inleda en progressiv — d. v. s. socialistisk — utveckling. Det finns i själva verket ingen annan väg till lösning av de s.k. u-landsproblemen än den som går över en politisk, social och ekonomisk revolution i dessa länder, över en verklig jordreform, över tillintetgörande av Ööverklassens nuvarande maktställning. Endast på detta sätt kan grundvalen läggas för en verklig ekonomisk utveckling i de ännu fattiga länderna. De avgörande insatserna i denna kamp måste givetvis göras av de fattiga folken själva. Men vi kan underlätta den på många sätt. Vi kan och bör ge direkta bidrag för att understödja den nationella och sociala befrielserörelsen. Jag vill uttrycka min förvåning över att den kommunistiska motionen om ekonomiskt stöd till frihetsrörelsen i Mocambique och om ökat anslag till Mocambique Institute inte kommit upp till behandling i detta sammanhang. De avgörande insatser som utifrån kan göras för u-ländernas ansträngningar torde emellertid ligga på handelspolitikens område. De nuvarande handelsrelationerna gynnar de redan rika länderna. Sverige tjänar kanske mellan 1000 och 2 000 miljoner kronor årligen på dessa för oss gynnsamma handelsrelationer. Därtill kommer inkomsterna på de privata svenska företagens investeringar i u-länderna. Investeringarna uppgår till flera miljarder kronor. Deras avkastning finns det tyvärr inga exakta siffror på, men det handlar om betydande belopp. Jag har mot den bakgrunden mycket svårt att förstå högerns och herr Bohmans klagomål på denna punkt. Det är — för att summera inte så att vi för närvarande ger någonting som kan kallas ulandsbistånd. Vi tar däremot mycket generöst »bistånd» från de fattiga länderna. Sverige tjänar nu som nation på förbindelserna med u-länderna. Det är mot den bakgrunden man måste se dagens debatt. Handelsförhållandena i världen bör ändras så att de i stället gynnar de industriellt outvecklade länderna. Det kan göras på många sätt. Det handlar om olika åtgärder på handelspolitikens område som tillsammans gör att de fattiga länderna kan sälja mera och till bättre priser och på detta sätt få valutor för modernisering av sitt näringsliv. Man måste komma ihåg att u-ländernas ekonomiska framsteg under 1960 talet som helhet sett varit en besvikelse. Nationalprodukten har vuxit mindre än man hoppades. Skuldsättningen har ökat starkt. Återbetalningar, räntor och profiter som går till de rika kapitalistiska länderna äter upp tillflödet utifrån av kapital. Olika åtgärder som vidtagits av de rika länderna gör det svårare för de fattiga länderna att utveckla sin handel. Det är mot denna mörka bakgrund, vilken utförligt skildrats i den senaste rapporten från FN:s organisation för handel och utveckling, som vi i motion föreslagit en utredning om formerna för biståndspolitiken. Huvuduppmärksamheten borde därvid ägnas vad som kan göras framför allt på handelspolitikens område för att motverka utvecklingen mot katastrof i världen. Detta krav har tyvärr avvisats av utskottet, som inte har ett ord att säga till dessa helt avgörande frågor på handelspolitikens område. Tillåt mig fråga: Varför denna blindhet? Är den enbart partipolitiskt betingad eller vill man över huvud taget inte förstå dessa problems avgörande betydelse i u-landspolitiken? Varför säger man inte ett ord om den utförliga motivering som givits för förändringar på handelspolitikens område? Det utredningsyrkande som finns från de borgerliga partiernas sida kan vi inte stödja, därför att dess motivering enligt vår mening inte kan godkännas.

Herr talman! Jag ber först att få ta upp frågan om investeringsgarantierna, som utgjorde ett stort avsnitt i herr Hermanssons anförande. Jag vill fästa uppmärksamheten på att det är fråga om en utredning, vilket även framgått av såväl herr Lindholms som andras anföranden. Debatten om investeringsgarantierna och statligt stöd till privat industri i u-länderna har blivit något ensidig. Herr Hermansson har här också försökt göra gällande att vi från socialdemokratins sida givit efter för den privata företagsamhetens krav. Så får man inte tolka förslaget om utredning på denna punkt. I den u-hjälpsgrupp som Landsorganisationen och vårt parti tillsatt har frågan om investeringsgarantier och ett visst samarbete med den privata industrin upptagits till diskussion. Jag ställer mig bakom denna grupps krav att stöd till svenska privatinvesteringar i u-länderna alltid måste motiveras med att projekten i fråga har en utvecklingsfrämjande effekt i linje med u-ländernas egen planering. Projekten får inte utgå ifrån svenska företagarintressen. Det är u-landet självt som skail bestämma om man vill ha sådana insatser eller icke. Den svenska biståndsmyndigheten skall alltså fastställa projektens utvecklingsfrämjande effekt i jämförelse med andra u-hjälpsinsatser. Då statligt.stöd kommer att ges privata intressén, är det nödvändigt att samhället ställer upp krav och får insyn i projekten.= ::' Jag skall inte utveckla dennå' fråga inera utan bara framhålla att 'dét är fråga om en utredning. Ingen' behöver väl vara rädd för att en fråga utredes. Jag skall, herr talman, så småningom ta upp de angrepp som herrar Wedén och Wahlund riktade, inte mniot regeringen — dem får regeringen själv klara upp — utan mot den socialdemokratiska gruppen för att vi inte med tillräcklig styrka hade påverkat opinionen i denna fråga. Jag återkommer till detta senare, men jag vill först själv bidra till: opinionsbildningen genom att försöka hjälpa till med att teckna den bakgrund mot vilken u-hjälpsdebatten skall föras — det har gjorts i flera inlägg tidigare. Av jordens cirka 3,3 miljarder människor är det trots allt bara 800 miljoner som har förmånen att leva i vad vi kan kalla ett välfärdssamhälle. I de mycket fattiga länderna får miljoner människor nöja sig med en årsinkomst på ett par hundra kronor. Trots en ganska imponerande ökning av produktionen i dessa länder har levnådsstandarden inte höjts utan svälten har förvärrats, nöden är obeskrivlig och okunnigheten blir alltmer utbredd. ' En av orsakerna till allt detta är den ohämmade befolkningsökningen i dessa länder, som målande beskrevs av herr Wedén. De frukter som arbetet ger måste delas mellan ett hastigt ökande antal människor. Klyftan mellan den rika och den fattiga delen av världen bara ökar. Enligt den franske professorn René Dumont var skillnaden i medelinkomst mellan de rika och fattiga 'delarna av världen i slutet av 1700-talet 1: mot 8. I dag är skillnaden ungefär 1 mot 60. Vårt bistånd till u-länderna är och kommer att förbli en droppe i ett hav av fattigdom och nöd. även när vi kommit upp till 1: procent av bruttonationalprodukten och däröver förblir det en liten allmosa i förhållande till behovet. När man ser dagens debatt mot den bakgrunden ter sig väl ändå debatten en smula egendomlig! När man lyssnar på inläggen från mittenpartiernas representanter = får man ett intryck av att de har fört fram förslag till en enorm upprustning av biståndsverksamheten. Så är i själva verket ingalunda förhållandet. I de motioner som - har väckts i denna fråga, inte minst från ledamöter i den socialdemokratiska gruppen, har gått som en röd tråd att man har velat rädda vissa SIDA-projekt som hunnit förbi det förberedande planeringsarbetet och som alltså är mogna att förverkligas. Både utskottet och reservanterna har funnit det angeläget att dessa projekt kommer till stånd under budgetåret 1967/68. Utskottsmajoriteten har emellertid funnit en lösning på finansieringsproblemet, men det har reservanterna SsOorgfälligt glömt bort att göra. Det är egentligen vad som skiljer utskottsmajoriteten från reservanterna, och det tycker jag är angeläget att betona. Den socialdemokratiska gruppen anser att det förslag som statsutskottets majoritet har stannat för kan godtagas. Förslaget är klart positivt och dessutom uppfordrande för nästkommande budgetår. Den som sätter utvecklingshjälpen före möjligheten att komma åt socialdemokratin och regeringen kan lugnt biträda förslaget. Men det gäller att gå vidare i denna fråga. Inom vårt parti finns en utbredd vilja att göra ännu mer. Det gäller nu att diskutera hur vi bäst skall hjälpa u-länderna och hur vi bäst skall utnyttja de medel som vi anslår. Under remissdebatten hävdade jag att vårt parti, våra sidoorganisationer och den fackliga rörelsen fört en livlig och positivt : inriktad debatt om biståndsfrågorna. Vi har försökt förklara vad det är för slags hjälp som u-länderna behöver — och vill ha. Vi tror oss våga påstå att opinionen undan för undan vinns för ökad u-hbjälp. Men man ställer vissa krav: man vill ha en försäkran om att hjälpen är riktigt utformad och kommer i rätta händer. När vi ger en sådan försäkran kan vi vara Övertygade om att vi vinner opinionen för ökat bistånd. Den som hörde herr Wahlund märkte att han uppträdde i två roller: dels som centerpartist och i denna egenskap i behov att komma åt regeringen, dels som ledamot av SIDA:s styrelse. Han visade så att säga två ansikten under sitt anförande. När han uppträdde som SIDA:s styrelseledamot undervisade han sin partivän herr Vigelsbo om att man visst kan begå misstag och om att det förekommer barnsjukdomar. På nära håll försökte han upplysa opinionen i denna fråga, och det behövs sannerligen. Herr Wahlund gjorde emellertid en jämförelse som jag vill kommentera. Han sade att det var en tid i vårt land då det ingalunda fanns opinion för ökade sociala anordningar. Jo, herr Wahlund, det fanns en mycket stark opinion, men den hade ingen makt. Det var fåtalet som styrde. Först när opinionen fick inflytande kunde den påverka utvecklingen. Jämförelsen är alltså inte fullt korrekt. Den som lyssnade på herr Wedéns anförande kunde iaktta att det väsentliga för honom var att slå fast att regeringen hade gjort alldeles för litet för att upplysa opinionen. Han gick till våldsamma angrepp, och man fick. ett intryck av att det intressanta inte så mycket var biståndsverksamheten utan fastmer att kritisera socialdemokratin. Det var synd, ty enligt min mening var slutet av herr Wedéns anförande det intressanta. Denna fråga är av sådan karaktär att den rimligtvis inte bör användas för att skaffa ett parti röster; den är alltför allvarlig för att utnyttjas 1 detta syfte. Jag vågar utgå från att allt fler människor i vårt land inser att fattigdomen i u-länderna också innebär framtida otrygghet för människorna i i-länderna. Därvidlag delar jag herr Wedéns uppfattning. U-ländernas nöd kan bli ett hot mot välfärden här hemma. Då bortser jag helt från humanistiska värderingar, som är självklara för oss som är vana att känna solidaritet med dem som har det svårt, vare sig vi har hämtat vår fostran inom arbetarrörelsen eller i kristen gemenskap. Allt fler inser alltså behovet av ökat u-landsstöd. Genom de moderna kommunikationsmedlen får vi i våra vardagsrum levande bilder av den bottenlösa fattigdomen och okunnigheten ute i. världen.

Vi måste avstå något, kanske inom områden där vi själva anser oss ha brister. Att. söka göra troligt att vi kan öka våra hjälpinsatser utan att det kostar någonting är cynism, och i längden skadar det saken. Ökad u-hjälp kan aldrig betalas med felräkningspengar utan endast med uppoffringar. Det bästa som kan hända vår u-hjälp är att vi här i riksdagen i lugn och ro och i positiv anda diskuterar hur vi på lämpligaste sätt skall utforma och inrikta våra insatser. :Jag menar att u-landshjälpen, såväl den som varje enskilt land lämnar som den som går genom FN, måste planeras på längre sikt än ett budgetår. För dem som skall förhandla med mottagarländerna måste det vara betydligt lättare att veta vad de har att rätta sig efter, om de känner till anslagets storlek under exempelvis en femårsperiod, än om de bara kan räkna med ett enda år. Därför bör vi få till stånd en mera långsiktig planering, en plan som ock så successivt ger mer än vad vi anser oss kunna klara i dag. En sådan planering innebär också ökade garantier mot felsatsningar, även om jag : är helt övertygad om att man i det vanskliga arbete som det här är frågan om aldrig kan skaffa sig fullständiga garantier mot misstag. Att vi gjort våra:misstag är naturligtvis beklagligt, men det får på intet sätt hindra oss från ökade nya insatser. Man kan givetvis ha olika meningar om vad vi bör satsa på och till vilka länder vi främst bör kanalisera vårt bistånd. Som jag tidigare anfört är och kommer våra insatser att utgöra en ringa andel av de totala hjälpinsatserna. Av denna anledning bör vi undvika att splittra våra ansträngningar alltför mycket. |: Låt mig ta upp ett par områden, där jag anser att vi bör öka våra insatser ännu mera! De ansträngningar som görs för att minska dödligheten i u-länderna måste kompletteras med medvetna ansträngningar att hålla födelsetalet nere. Vårt land har varit banbrytande på detta område, och vi bör göra vårt yttersta i alla internationella sammanhang för att öka förståelsen för familjeplaneringen. Till stor del är svälten och nöden i världen orsakade av den ohämmade befolkningsökningen. Jag hade tillfälle att under tre veckor i vintras företa en resa i Afrika, och där såg jag att vissa länder med stöd av utvecklingshjälp satsat enormt för att förbättra produktionen. Genom uppförande av sinnrika dammar och bevattningsanordningar hade man lyckats åstadkomma en kraftig ökning av livsmedelsproduktionen, men produktionsökningen håller på intet sätt jämna steg med befolkningsökningen,. Trots framstegen på familjeplaneringens område är det mesta ännu ogjort. Jag tror emellertid att man har anledning att känna en viss optimism, om man betänker att det inte var så många år sedan man från svensk sida tog upp denna fråga i FN. Då betraktades det nära nog som en skandal att ta upp en sådan fråga i ett internationellt sammanhang. Men att det går att komma fram ganska snabbt på den vägen visar Japan, där födelsetalet sänkts med 40 procent från 1949 till 1963. Jag vill gärna tillägga att man på många håll i världen har stora svårigheter på grund av religiösa och andra föreställningar, som hindrar en förbättring av situationen. Hur mycket svält orsakar inte exempelvis det myller av heliga kor och apor som finns på sina håll i världen! Jag undrar om inte tiden är mogen för oss att med samma frimodighet ta upp kampen mot sådana ting i internationella sammanhang. Det är ytterligare en fråga, herr talman, som vi bör satsa på, nämligen de vuxnas utbildning. Varje u-land har ambitiösa planer på att bygga ut barnundervisningen, men allt fler experter blir mer och mer övertygade om att man måste omfördela resurserna, så att även de som i dag befinner sig i produktiv ålder får tillägna sig åtminstone det mest elementära av det kunskapsstoff, utan vilket ingen utveckling kan äga rum. Vi måste vidare — här kommer jag in på de multilaterala hjälpformerna — i samlad tropp gå ut i u-länderna med pengar och experter som gör det möjligt för dessa länder att bygga upp den bas för ett rationellt näringsliv som erfordras. Där behövs vägar, broar, vatten, elkraft; investeringar av en omfattning som aldrig ett enda land kan klara upp på egen hand. Till sist vill jag också ta upp frågan om vilka länder man bör satsa på i vår egen verksamhet. Det är en mycket känslig fråga, och det är ömtåligt att diskutera den offentligt. Vi kan inte begära att biståndsnationerna skall ha samma demokratiska system som vi. Då skulle vi knappast ha något större urval; Vi skall ju vara medvetna om att iyen i fortsättningen får vi lov att hjäl pa länder som till och med har ett auktoritärt styrelseskick. Ett land som i dag är demokratiskt kan ju i morgon lyda under en diktator. Vi ser ju alltför ofta att en sådan omvälvning äger rum i den nya delen av världen, och vi kan då inte dra oss tillbaka fördenskull. Men ett par kriterier måste vi ändå sätta upp som måttstock, när vi är ute för att hjälpa. Jag skulle för egen del kunna säga att det räcker, om landet visar en vilja att göra något för de vanliga människorna och inte bara ser till att de rika får mer, medan de fattiga utarmas. Det innebär i själva verket att vi undantar sådana länder där kapitalflykten är större än kapitaltillflödet. Vi måste göra klart för u-länderna att de på ett eller annat sätt måste sätta stopp för de rikas möjligheter att placera sina förmögenheter i schweiziska bankfack eller i New York vilket förekommer. Vi måste vidare klargöra för dessa länder att det är nödvändigt med ett skattesystem som åtminstone i någon mån fördelar bördorna efter bärkraft. De bör också få veta att inga framsteg kan nås, om man inte genomför någon sorts jordreform och inte en rimlig del av .budgeten ägnas åt undervisningen. Vi kanske också får lov att bedöma ett lands utvecklingsambition efter landets inställning till familjeplaneringen. Det kan synas förmätet av ett litet land att på det sättet lägga sig i andra länders göranden och låtanden, men vi kan ju ändå inte ge bistånd åt alla. Det gäller även sedan vi byggt ut vår biståndsverksamhet så att den kan: betraktas som tillfredsställande. Vi måste koncentrera våra bilaterala insatser, och på något sätt måste en prioritering ske. Jag tror att vad jag här har angivit inte är den sämsta. Den sammanfaller med vår allmänna inställning här hemma, Det är en sorts gemensam nämnare för oss alla, och det är väl rimligt, att denna vår syn på hemmaplan blir avgörande även när vi skall verka i u-länderna.

Herr talman! Jag skall bara göra några kommentarer till vad herr Bengtsson 1 Varberg sade om ett system med nationella investeringsgarantier. Jag tror det är viktigt att man därvidlag skiljer på olika saker, vilket han inte gjorde i sitt anförande. En sak är frågan om kontroll över privata svenska kapitalinvesteringar i u-länderna. Sådan kontroll bör upprättas. Enligt vår mening bör kapitalexport tillåtas endast när investeringarna inordnas i vederbörande lands egna utvecklingsplaner. Vi har tidigare utvecklat den 'ståndpunkten i motioner och anföranden här i riksdagen. En annan sak är emellertid frågan om statliga garantier för privata investeringar i u-länderna. Ett sådant system bör enligt vår mening inte upprättas. Socialdemokratin har nu blandat ihop dessa bägge frågor. Resultatet blir inte bra. Herr Bengtsson sade vidare att man bara hade beställt en utredning och att detta inte är någonting att vara rädd för. Varför gick då socialdemokraterna tidigare emot högerns krav på utredning av denna fråga för att nu acceptera detta krav? Herr Bohman yttrade i ett anförande helt nyligen att detta var punkt 1 på listan över resultat av uppgörelsen mellan högern och socialdemokraterna. Var det ett falskt vittnesbörd? Slutligen en fråga till herr Bengtsson: Hur "tänker sig socialdemokratin detta nya system med nationella investeringsgarantier? Låt mig ta ett exempel. Skall den 'svenska staten, om regeringen i Sydafrika anser att en stor investering av Volvoeller Johnsonkoncernen är gynnsam och därför inordnar den i sin ekonomiska planering, ställa sig som garant för att kapitalinvesterarna inte förlorar sina pengar?

Herr talman! Jag har naturligtvis ingen möjlighet att föregripa ett svar från regeringen, om det kommer något — den tycks inte vara särskilt intresserad av dagens debatt. För egen del vill jag emellertid säga herr Hermansson att jag inte skulle tillstyrka en investeringsgaranti av den typ han talade om beträffande Sydafrika. Däremot har herr Hermansson enligt min mening fått en alldeles bakvänd uppfattning, vilket inte är så märkvärdigt med hans kommunistiska utgångspunkter, om den betydelse som ett väl fungerande investeringsgarantisystem i många fall kan ha för utvecklingen av u-ländernas ekonomi. Herr talman! Jag begärde egentligen replik för att belysa det ologiska i herr Bengtssons i Varberg framställning. Här har vi först hört finansministern och sedan i dag hans excellens utrikesministern säga att opinionen är mycket splittrad men att man hoppas, att den entusiasm som präglar ungdomen skall så att säga dominera även inom den övriga delen av folket. I själva verket tror man emellertid inte detta, och jag har sagt att jag antar att man har rätt på denna punkt. Jag tror till och med, vilket jag nog nämnde i mitt första aånförande, att det i dag tyvärr finns en majoritet mot en stark utbyggnad av u-landsstödet bland de svenska medborgarna. Hur kan man då, herr Bengtsson, påstå att det är för att vinna röster, som vi angriper regeringen för att den i år gjort för litet och som jag angriper den för att inte tillräckligt ha förberett, upplyst och väglett opinionen? Detta är ett alltför enkelt sätt att freda sig mot kritik. Den bild av läget som även herr Bengtsson flyktigt tecknade motiverar enligt min mening mycket starkt — han instämde med mig när det gällde upp fattningen:om läget — att man verkligen ökar insatserna, låt vara i begränsad omfattning :i år. Det är klart att en höjning avanslaget med 50 miljoner kronor också skulle innebära en 50 miljoner högre bas att utgå från när man nästa och följande år fullföljer programmet. | Herr talman! Får jag till sist ställa en fråga till herr Bengtsson. Herr Bohman nämnde i sitt anförande att högern hade ävvisat' vad han kallade för. en manifestation från den demokratiska oppositionens sida och i stället föredragit en kompromiss med socialdemokraterna, därför att: man därigenom ändå skulle få 40 miljoner. Betyder detta, herr Bengtsson, att socialdemokraterna, om det inte blivit någon kompromiss ens med högern, skulle ha intagit en annan och mer restriktiv hållning än man nu gjort?
Herr talman! Jag sade ungefär som herr Wedén, nämligen att regeringen borde försöka skapa opinion i stället för att följa opinion. Då kommer herr Bengtsson i Varberg och talar om makt och syftade på den gamla röstskalan och sådant. Det väsentliga i vad vi sagt är att vi väntar oss att regeringen skall hjälpa till att få människorna att förstå allvaret i dessa frågor. Herr Bengtsson sade vidare att jag uppträdde i två skepnader, dels som centerpartist och dels som styrelseledamot i SIDA. Jag har inte alls haft någon : svårighet att förena de båda funktionerna. Vi har ju i vår motion och i våra yrkanden endast slutit upp bakom SIDA:s anslagsäskande. Vi skall ändra opinionen här hemma på samma sätt som vi hjälpt till att ändra den internationella opinionen. Jag känner mycket väl till det tillfälle för 15 år sedan, vilket herr Bengtsson skildrade, då frågan om födelsekontrollen första gången togs upp i Förenta Nationernas generalförsamling. Jag kom mer särskilt ihåg det av den enkla: äånledningen att det var jag som gjorde det: På den tiden var naturligtvis opinionen där inte mogen. Det var nära nog en skandal, att man nämnde ordet »födelsekontroll»; och man kunde nästan ha hört en knappnål falla i sessionssalen. Men åtskilligt har ju ändrats sedan dess.
Herr talman! Jag försökte. — för att först ta upp frågan om opinionspåverkan — i mitt anförande framhålla att socialdemokratin, dess sidoorganisationer. och fackföreningsrörelsen, sedan länge fört en positiv diskussion kring u-landsfrågorna i syfte dels att upplysa om situationen ute i världen och om det enorma hjälpbehov som finns, dels — och därvidlag har vi fått föga hjälp av oppositionen att upplysa om att en verklig satsning på u-hjälpen kostar uppoffringar. På den direkta frågan vad socialdemokratin skulle ha gjort om inte högern anslutit sig till denna kompromiss . vill jag svara, att kompromissen innebär att vi får möjligheter att utföra projekt för 40 miljoner kronor. Detta motsvarar ju de socialdemokratiska motionärernas önskemål. Hade högern inte gått med oss, hade vi väl själva fört fram det förslaget. Vi skall ha klart för oss, något som framgått av alla anföranden, att oavsett om vi följer utskottsmajoriteten eller reservationen, så blir omfattningen av u-landsbiståndet exakt detsamma. Kan herr Wedén inte erkänna det, får han vända sig till herr Bohman för att få det utklarat. Så till herr Hermanssons fråga. Jag är självfallet inte beredd att säga någonting om vad denna utredning kommer att ge för resultat och hur den tänker sig att utforma garantin till de industrier som investerar i u-länderna. Men så mycket kan jag försäkra herr Hermansson, att om ett företag i Sydafrika skulle begära investeringsgaranti, så kommer det inte att få någon sådan så länge ' socialdemokratin har någonting att säga till om i detta land.

Herr talman! Herr Bengtsson i Varberg rådde mig att vända mig till herr Bohman, om jag inte ville tro på herr Bengtssons uttalande, att ett bifall till utskottsmajoritetens förslag in summa skulle ge u-landsstödet samma villkor som ett bifall till folkpartiets och centerpartiets reservation. Jag måste öppenhjärtigt säga att jag i dessa frågor inte betraktar vare sig herr Bengtsson eller herr Bohman som de bästa auktoriteterna, och det är inte till dem jag bör vända mig för att få reda på vad som bör göras för att få upp den svenska u-hjälpen till en hygglig nivå. Det är väl ändå självklart — jag betonar detta ännu en gång — att om man beslutar om ett 50 miljoner kronor högre anslag och detta får plats i en budget, som har finansministerns betyg att den är något starkare än hans, så ligger man därmed för framtiden på en högre nivå än man kommer att göra om man antar majoritetsförslaget från statsutskottet. Jag vill naturligtvis gärna bekräfta att fackföreningsrörelsen här i landet och många andra organisationer har gjort stora insatser när det gällt att upplysa opinionen om allvaret i ulandsproblemen. Och man har gjort det också från det socialdemokratiska partiets sida i många sammanhang, t.ex. vid förstamajdemonstrationer. Men vad jag vände mig emot i dag var att man för att motivera sin nuvarande återhållsamhet drog fram att cpinionsläget är osäkert. En regering som handlar på det sättet handlar i strid med t.ex. den svenska fackföreningsrörelsens strävan att upplysa opinionen.

Herr talman! Jag noterar naturligtvis med stor glädje både socialdemokratins och folkpartiets förklaringar att ett nationelit garantisystem för privata kapitalinvesteringar i u-länderna, som man tydligen vill upprätta, inte skulle gälla investeringar i Sydafrika. Jag kunde gå vidare med en frågelista och undra: Skall detsamma gälla investeringar i Portugal och dess afrikanska kolonier? Skall det gälla investeringar i Spanien? Men jag skall inte göra det; min fråga avsåg bara att belysa svårigheterna med ett sådant system och visa hur farligt detta kan bli också för vår utrikespolitik. Herr Wedén sade i en replik till mig att jag hade demonstrerat en bakvänd uppfattning om vad systemet med nationella investeringsgarantier innebar, och det var självklart, sade han, därför att jag såg det från kommunistiska utgångspunkter. Han menade med andra ord att han i denna sak hade en framvänd uppfattning eller vad man skall kalla det. Det är givet att vi har olika uppfattningar; herr Wedén ser det från borgerlig synpunkt, jag försöker att se det från socialistiska utgångspunkter, och där finns en mycket bestämd motsättning som gör att vi ser på olika sätt på denna helt avgörande fråga. Men det förvånande för mig är att socialdemokratin nu tydligen börjat se detta problem från samma synpunkter som herr Wedén och högern. Herr Bengtssons senaste inlägg gjorde mig ännu mer förbryllad över anledningen till att man över huvud taget ingått denna kompromiss med högern. Han sade att om inte högern gått med på denna överföring av 40 miljoner kronor, som man nu rent tekniskt genomför och som ju inte ökar de faktiska anslagen med ett öre, så hade socialdemokraterna framlagt det förslaget själva. Men varför har man då enats om en kompromiss, som innebär att man anslutit sig till högerns krav på utredning om ett nationellt investeringsgarantisystem? Kompromissen var ju helt onödig, eftersom socialdemokraterna själva kunde ha framlagt förslag om dessa 40 miljoner här i kammaren.
Herr. talman! Jag vill bara säga till herr Bengtsson att vi i centern naturligtvis är beredda att betala vad u-hjälpen kostar. Vi är beredda att tala om för människor att en ökad u-hjälp innebär ekonomiska uppoffringar för den enskilde.

Herr talman! Herr Hermansson räknade upp det ena osympatiska landet efter det andra för att därmed beskriva investeringsgarantisystemet som ett osympatiskt system. Det kan ju aldrig bli tal om att ge investeringsgarantier för investeringar i andra länder än sådana som kan komma i fråga för ulandsbistånd. Att vi går med på en utredning av denna fråga beror på att man kanske kan utforma garantin så att u-länderna har nytta av den. Det är målet för vår verksamhet. Jag vill till herrar Wedén och Wahlund säga att alla från vårt parti som talat i denna kammare i dag klart har deklarerat att statsutskottets majoritetsförslag är en uppfordran till ökat ulandsbistånd nästa budgetår. Det framhöll jag också i mitt tidigare anförande. Vi har även åtagit oss att försöka vinna opinionen för ett sådant ökat bistånd. Och där har inte bara regeringen och socialdemokratin en skyldighet, herr Wedén, utan där vilar skyldigheten lika tungt på herr Wedéns som på någon annans axlar i denna kammare. Med detta, herr talman, bör jag väl ha klarlagt att den socialdemokratiska gruppen förväntar sig en ökad aktivitet i u-landshjälpen. Det har sagts här att vi genom den föreslagna anordningen inte ökar de faktiska anslagen till u-hjälpen i år. Det är riktigt. Men vi gör det möjligt att ut öka den faktiska u-hjälpen. Och där finns det en garanti och ett åtagande från den socialdemokratiska gruppen att nästa år fylla ut vad vi använder för att öka aktiviteten i år.
Herr talman! Herr Wedéns sarkasmer om vem som är den största auktoriteten på u-landshjälp lämnar jag därhän. Statsutskottets behandling av frågan har varit precis densamma som behandlingen av alla andra frågor, där det från början föreligger starkt kontroversiella meningar. Å ena sidan har vi haft statsverkspropositionens anslagsäskanden till u-hjälpen och å andra sidan ett mycket stort antal motioner från samtliga partier, alltså även från regeringspartiet, i vilka man uttryckt önskemål om förbättringar och ökade anslag samt över huvud taget redovisat en annan syn på u-hjälpen än regeringens. När. vi sedan i statsutskottet har satt oss ned vid förhandlingsbordet har syftet bl.a. varit det som flertalet av representanterna för de olika partierna tycks vara ense om, nämligen att lyfta frågan över de politiska striderna. Det andra syftet har varit att fastställa en ram inom vilken bästa möjliga praktiska resultat av u-landshjälpen kan åstadkommas. Vid de förhandlingarna — som var utomordentligt segslitna och där man som sagt ända till de sista förhandlingsminuterna inte riktigt visste, hur man från i varje fall ett av mittenpartierna skulle ställa sig — kom vi så småningom fram till en lösning som innebar, att vi ökade på de pengar som skall användas till u-landsverksamhet med 40 miljoner kronor nästa budgetår. SIDA får sålunda 40 miljoner mer än vad organisationen i praktiken skulle ha fått, om vi hade följt statsverkspropositionens förslag. Skillnaden mellan de två mot varandra stående grupperna är alltså mindre än 10 miljoner kronor. När vi medverkat till kompromissen, har vi ansett det vara viktigare att nå ett praktiskt godtagbart resultat än att eventuellt åstadkomma en: gemensam politisk manifestation på den borgerliga sidan. Det har varit utgångspunkten för vårt handlande. Och det är en kompromiss av det slag som vi i detta hus av tradition brukar träffa i olika kontroversiella frågor.

Herr talman! Jag konstaterar att kammarens regler är sådana att jag inte har någon replikrätt och därför inte kan bemöta det anförande som herr Bohman nu hållit.